Det finns så oerhört mycket som behöver utredas, undersökas och övervägas.

Herr talman! Punkten 8 avser frågan om anslag till datamaskincentralen för administrativ databehandling. Här är utskottet enigt i vad gäller förslagsanslaget, 1 000 kronor, i moment 1. Den reservation som avgivits ansluter sig till moment 2 och ett ställningstagande i en reservation av representanter för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet i civilutskottets betänkande nr 8, som nyss har debatterats. De skiljaktiga meningarna gäller försöksverksamheten i fråga om en fastighetsdatabank. Andra talare har redan belyst och kommer att ytterligare redovisa de skäl som föranlett oss reservanter att föreslå att en utvidgning av driftsystem 1 utanför Uppsala län och Gävle kommun endast skall ske efter riksdagens hörande. Det av riksdagen tidigare fattade beslutet om ett centralt fastighetsdataregister grundades på ekonomiska förutsättningar som var helt annorlunda än vad hittills gjorda erfarenheter visat. Vi anser det därför nödvändigt att försöksverksamheten inte utvidgas till en sådan omfattning att man i praktiken låser sig för åtgärder som skulle försvåra och fördyra ett eventuellt senare beslut om decentralisering. Mycket talar för att en omprövning sker i fråga om det träffade valet av dataanläggning. I reservationen redovisas också ett utdrag ur ett remissyttrande från statskontoret som styrker vår uppfattning. I anslutning till motionen 554 år 1973 av herr Turesson och med hänvisning till vad vi i övrigt anfört i reservationen föreslår vi att statskontoret får i uppgift att utreda huruvida inte den beställda IBM-anläggningen skulle kunna utbytas mot en mindre dator. Storleken av denna bör anpassas så att den framtida valfriheten under driftsystem 2 binds så litet som möjligt samtidigt som driftsystem 1 kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. En kostnads besparing kan här också göras. Herr talman! Som vi märker är det en viss parallellitet mellan vad vi nyss har diskuterat med anledning av civilutskottets betänkande och det som nu framkommer genom finansutskottets betänkande. Jag tror inte att jag vidare behöver utveckla våra synpunkter utan yrkar bifall till reservationen 1 vid punkten 8.

Herr talman! Det är som herr Löfgren nyss anförde ett nära samband mellan denna punkt i finansutskottets betänkande och det vi aildeles nyss debatterade, civilutskottets betänkande 8. Kammaren beslutade för några minuter sedan på samtliga punkter i enlighet med civilutskottets hemställan, och jag skulle bara vilja anföra några synpunkter beträffande det val av datamaskinanläggning som statsmakterna fattat beslut om. Den försöksverksamhet som CFD bedriver har hittills varit knuten till datamaskincentralen för administrativ databehandling , och den maskinpark som man förfogar över är i huvudsak av IBM-fabrikat och ligger i Stockholm. När vi här i riksdagen beslöt om att CFD skulle omlokaliseras och utflyttas till Gävle, uppstod givetvis problemet huruvida man skulle kunna företa en omlokalisering utan att försöksverksamheten blev störd. Här fanns olika alternativ. Ett alternativ var att låta CFD fortsätta på den nuvarande maskinen i Stockholm och placera en terminalutrustning i Gävle. Det visade sig vara oekonomiskt. Det blev därför nödvändigt att installera en maskinutrustning i Gävle. Då uppstod tanken att flytta den anläggning hos DAFA, som utnyttjas för försöksverksamheten, till Gävle. Den skulle emellertid endast komma att fylla behovet under en kortare tid. Slutligen visade det sig att den rimliga lösningen blev att temporärt hyra en maskinutrustning fram till övergången till det definitiva registersystemet. En anskaffning kunde inte föregås av sedvanlig offertinfordran, eftersom ett byte till annat fabrikat i nuvarande läge skulle allvarligt försena försöket. Jag vill dock framhålla att till väsentlig del — värdemässigt 15—20 procent — kan andra leverantörer komma in då det gäller skivminnesutrustning och bandstationer. När statskontoret för sin del tillstyrkt en gjord framställning om en sådan här lösning, har valet av databashanteringssystemet IBM-IMS inte fått innebära en låsning inför den maskinupphandling som blir aktuell inför övergång till ett eventuellt definitivt registersystem. Statskontoret har förutsatt att utnyttjandet av programvaran, som det tidigare talats om här i dag, sker så att en omläggning till annan utrustning inte försvåras. Såvitt statskontoret kunnat se har dessa förutsättningar varit vägledande för systemuppbyggnaden. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till finansutskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Datamaskincentralen för administrativ databehandling — DAFA kallad — har redovisat två fullständiga årsbokslut. Det första året DAFA får ett formellt anslag över budgeten med 1 000 kronor och har en riksgäldskredit på 10 miljoner kronor. Datamaskinhyrorna utgör naturligtvis en väsentlig utgiftspost. Datacentralens kostnader fördelar sig med ungefär en tredjedel på maskiner och två tredjedelar på personal. Om DAFA varit ett vanligt aktiebolag, skulle aktiekapitalet sannolikt varit ett par miljoner kronor, och den sammanlagda förlusten, 4,4 miljoner kronor, skulle därmed överskrida den gräns aktiebolagslagen föreskriver för likvidation. Det finns därför klar täckning för påståendet att DAFA:s ekonomiska situation är allvarlig. Situationen förbättras inte av att statsverkspropositionen direkt varnar för att ett nytt DAFA-engagemang kan ge nya förluster, nämligen dataanläggningen för CFD i Gävle. DAFA:s uppdrag kan indelas i olika kategorier. En av dessa är de stora vinstgivande kunderna med väl inarbetad drift. Här förekommer exempelvis arbetsmarknadsstyrelsen och riksrevisionsverket. I denna kategori kommer troligen centralnämnden för fastighetsdata att få sin plats. Vinsten på denna första grupp skall alltså finansiera förlusterna på annan verksamhet. Jag föreställer mig att vi här har en av huvudanledningarna till att DAFA söker hålla fast vid dessa stora kunder i strid med de riktlinjer, som uppställdes vid DAFA :s tillkomst. Den organisationskommitté som funderade på DAFA:s policy föreslog nämligen att de stora kunderna i tur och ordning skulle överflytta sin dataverksamhet från DAFA till egna datacentraler. Man föreslog turordningen för de två första överflyttningarna, nämligen först riksrevisionsverket och därefter arbetsmarknadsstyrelsen. Nu tycks det ha blivit så att den första myndighet som på detta sätt får egen datacentral är centralnämnden för fastighetsdata. Jag har i en motion begärt att man endast skall slå fast att de uppställda riktlinjerna skall gälla. Det är således ingen ny policy jag föreslår, utan jag följer helt organisationskommitténs förslag, när jag begär att DAFA:s verksamhet i Gävle endast skall betraktas som igångsättningshjälp av en egen myndighetscentral för CFD. DAFA:s riksgäldskredit var väl ursprungligen avsedd som rörelsekapital. Till 4,4 miljoner kronor av krediten finns ingen substantiell motsvarighet; den utgör ackumulerad förlust. Emellertid har det upplånade beloppet även kommit till användning för långfristig investering i datasystem. På grund av bristfällig kostnadsuppföljning eller felaktig budgetplanering inom riksrevisionsverket har nämligen systeminvesteringarna i verkets system inte i sin helhet blivit finansierade genom de anslag riksdagen tilldelat riksrevisionsverket över budgeten. Mot slutet av budgetåret har anslaget tagit slut för tidigt, och verksamheten under de senaste månaderna har därför finansierats med DAFA:s riksgäldskredit. Om statliga verk på detta sätt ”korrigerar” vad riksdagen beslutar i fråga om anslag, finns ju knappast någon övre gräns över huvud taget för den riksgäldskredit som DAFA kommer att behöva. Det inträffade har berört riksrevisionsverket, som ju borde tillämpa budgetplanering och kostnadskontroll. Om man då i stället tänker sig motsvarande situation för DAFA:s nya kund, nämligen CFD, så blir man verkligt betänksam. Med den kostnadsrubbning som fastighetsregisterreformen visat från 7,5 miljoner kronor 1968 till i runda tal 200 miljoner kronor när det hela är färdigt, så undrar man om även här DAFA :s kredit skall komma att utnyttjas för att kompensera kostnadsökningar. Även av detta skäl har jag ansett det vara viktigt att man separerar DAFA:s och CFD:s affärer. Såväl den policy riksdagen godkänt för DAFA:s verksamhet som inträffade händelser understryker därför behovet av att man från början inrättar Gävledatorn som en myndighetsdatacentral. Det bör ske från samma tidpunkt som fastighetsdatabanken får rättsverkan i Uppsala län, nämligen den 1 juli 1974. Då bör också DAFA :s igångsättningshjälp vara avslutad. Jag har även ett andra yrkande i min motion, nämligen det att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger statskontoret i uppdrag att utreda huruvida statsverkets kostnader kan minskas genom ett utbyte av CFD:s dator mot en mindre dator enbart avpassad för fastighetsdataregistreringsbehov inom de närmaste åren. Det är nämligen så att den anskaffade datorn är mycket för stor. Den kommer därför att bli alldeles onödigt dyr. Under fastighetsutredningens faktiska försöksverksamhet behövde utredningen viss ADB-teknisk expertis till hjälp. Efter diverse överväganden anskaffades en äldre dator av typ IBM 360/50. Den datorn är köpt av statsverket, och jag återkommer till den litet senare. I en promemoria benämnd ”Analyser och intäkter och kostnader för en hela riket omspännande fastighetsdatabank” angavs sedermera datormodellen IBM 370/165 som lämpligaste typ. Årshyran för den var 12 miljoner kronor. Det är alltså en mycket stor maskin. Därefter tillkallades statskontoret för överläggningar i dess egenskap av centralt upphandlande organ för nya datorer. Statskontoret framförde tre alternativ, det största en IBM 370 145 och till sist en överflyttning av statens egen IBM 360/50 som stod outnyttjad och som använts i fastighetsregistreringens försöksverksamhet. Statskontoret rekommenderade detta sista och billigaste alternativ, men regeringen gav statskontoret direktiv att det första alternativet skulle komma i fråga. Man skulle heller inte tillfråga andra leverantörer. Statskontoret skrev därför i snabbt tempo kontrakt med IBM om en IBM 370/155 och med en annan leverantör om skivminnen. IBM:s datorer bildar en familj från mindre till större modeller. De fungerar som kinesiska askar. På sätt och vis är IBM ensam om att erbjuda sina kunder en komplett serie modeller med kapacitetsökningssteg mellan varje. Detta kan inte konkurrenterna göra i samma utsträckning. Det finns naturligtvis anledning att i denna situation, när man från början behöver en mera begränsad kapacitet men vet att man senare behöver en större, ställa frågan varför denna möjlighet inte utnyttjas. Fastighetsregisterdatabanken växer ju efter hand, och att använda IBM-familjen av datorer skulle alltså kunna medföra, att man minskade kostnaderna inledningsvis och vartefter man bytte mot större modeller ökade kostnaderna. Men att regeringen i detta fall omedelbart beställer en överstor modell medför naturligtvis väsentligt ökade och onödiga kostnader. Utskottsmajoriteten skriver i finansutskottets betänkande nr 11 följande: ”Man får förutsätta att dimensionering och utformning av den för dessa register beställda dataanläggningen föregåtts av grundliga och allsidiga överväganden.” Jag skall här acceptera majoritetens förutsättning, att det finns grundliga och allsidiga överväganden, även om de tillkommit efter beslutet. Det är DAFA som skall använda datorn i Gävle, och jag ber därför att få citera hemställan i en skrivelse från DAFA till statskontoret så sent som i december förra året. I denna skrivelse konstaterar DAFA att den upphandlade datorn är för stor och att man kan byta modell.

Motsvarande byten har genomförts vid flera tillfällen inom Dafa under loppet av en lördag söndag. Skillnaden i maskinhyror mellan 370 145 är cirka 55 tkr per månad exklusive moms, varför betydande inbesparingar skulle kunna göras för statsverket genom denna lösning.” Herr talman! DAFA föreslår här välbetänkta åtgärder, som skulle kunna minska statsverkets utgifter med 825 000 kronor per år. Att inte vidta de åtgärderna tycker jag med stöd av det anförda klart faller under begreppet slöseri med statliga medel. Det återstår emellertid fortfarande två sätt att tillfredsställa CFD:s datatekniska bearbetningsbehov. Båda ger ändå större besparingar än något av de system vi hittills diskuterat. DAFA hävdar, att förlusten beror på dålig maskinbeläggning. DAFA har visserligen avvecklat en del äldre maskiner, men i stort sett har man ändå satsat på att hyra nya, stora maskiner med betydligt ökad kapacitet. Dålig maskinbeläggning kan faktiskt därför lika gärna betyda alltför hastig kapacitetsutbyggnad. Förmodligen är det en del av sanningen men inte hela. Dålig maskinbeläggning kan också uppkomma på det sättet, att myndigheterna aviserat större behov än de sedan i realiteten utnyttjat hos DAFA. I så fall är det ju dålig planering från myndigheternas sida. Under alla förhållanden är det otillfredsställande. Jag kan inte se att det någonsin kommer att bli någon god ekonomi för DAFA med en omsättning på 20 å 30 miljoner kronor per år och med ett anslag över statsbudgeten på symboliska 1 000 kronor, om man inte skaffar sig garanti för att man har en tillfredsställande beläggning på sina maskiner. Annars äter de upp pengar utan motsvarande intäkter. Trots att man nu har för stora datorer har DAFA under hösten 1972 beställt ytterligare en stor dator, nämligen IBM 370 50. Nu får DAFA ett ännu större maskinkapacitetstillskott än någonsin tidigare trots att man för sistlidna budgetår tvingades inskriva förlustsiffror på grund av för stor kapacitet och för liten beläggning. I dag har DAFA två stora datorer. I höst kommer DAFA att ha ökat till fyra, om man räknar I detta läge har DAFA naturligt nog sökt bli av med den dator man minst behöver, nämligen 360/50, den som man äger. Det finns alltså en fullt användbar dator som står. Den är visserligen litet omodern, men den är fullt användbar. CFD har bedrivit sin försöksverksamhet på den. CFD kan använda den ett stycke till i framtiden till dess verksamheten tagit större omfattning. Men DAFA har inte funnit det lämpligt att erbjuda den till CFD. Här har man alltså missat två besparingsmöjligheter först, och den tredje, den som innebär att man skulle använda den av staten ägda maskinen, har man inte heller utnyttjat. Jag kan konstatera att den för CFD beställda datorn är onödigt stor och onödigt dyrbar för åtskilliga år framåt, och den kommer att ytterligare medföra förluster för DAFA. Statskontoret bör därför, herr talman, få i uppdrag att utreda vilken mindre dator som DAFA bör anskaffa för CFD i Gävle. Det begärs i reservationen vid punkten 8, och jag yrkar bifall till den reservationen.
Herr talman! Finansutskottet har i sitt betänkande redovisat det ekonomiska resultatet för DAFA under tidigare perioder, och av den redovisningen framgår att DAFA :s verksamhet under andra halvåret 1972 lämnade ett överskott. Finansutskottet har också inhämtat att verksamheten hitintills i år är tillfredsställande. Herr Turesson ger DAFA ömsom kritik och ömsom beröm, och det är litet svårt att veta egentligen vilken slutsats man skall dra av detta. Herr Turesson menar att här kommer en merkostnad på 825 000 kronor att uppstå eftersom man har en överkapacitet. Det är svårt att bedöma huruvida detta blir fallet, därför att det pågår inom statsförvaltningen och även annorstädes en ständigt ökande försöksverksamhet med ADB, och det kommer in nya system. Jag vill säga till herr Turesson att min förhoppning är att vi bl.a. skall kunna få ett miljövårdens informationssystem som en följd av det utredningsarbete som nu pågår. Därför anser vi i finansutskottets majoritet att det är välbetänkt med den anskaffning som har skett. Utskottet förutsätter att dimensionering och utformning av den för dessa register beställda dataanläggningen föregåtts av grundliga och allsidiga överväganden, och det är vår mening att så också har skett. Av den anledningen vidhåller jag mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Ekströms redovisning av förbättringen av DAFA:s verksamhet ger mig anledning att peka på vad det här gäller. DAFA har ökat sin bruttoomsättning till 19,4 miljoner kronor, vilket har gett en vinst av 0,1 miljon kronor. Det är inte något särskilt lysande resultat, och när vi nu har pekat på möjligheter att göra besparingar borde de möjligheterna också tillvaratas. Jag är uppriktigt ledsen över att vi i finansutskottet inte har kunnat enas på den här punkten. Jag tror att finansministern inte skulle vara missnöjd om riksdagen vore med och delade ansvaret när det gäller att ta ställning till en vidare utveckling av försöksverksamheten. Jag har den största respekt och aktning för finansministern, men han kan också få uppgifter på vilka det är svårt att basera förslag till riksdagen. Han kan nog i fortsättningen vara glad över att sådana här förslag har framförts. Vi har redan sett från vilka felaktiga ekonomiska förutsättningar beslutet beträffande fastighetsdataregistret en gång fattades. Under sådana förhållanden kan det vara välbetänkt att vi gör allt som göras kan för att ha en säkrare grund att stå på i fortsättningen.

Herr talman! Under punkten 16 behandlas frågan om ersättning till primärkommuner och landsting för den merkostnad som uppstått genom beslutet om den med 2 procent höjda arbetsgivaravgiften i samband med skatteomläggningen som trädde i kraft den 1 januari 1973. Utskottet ansluter sig till regeringens förslag, som grundar sig på en överenskommelse mellan finansdepartementet och representanter för kommunförbunden. I motionen 551 av herr Larsson i Umeå m.fl. har påvisats att primärkommuner och landsting även förorsakas skattebortfall genom att den höjda arbetsgivaravgiften är avdragsgill vid beskattningen. Det kan inte förutsättas att företagen i någon nämnvärd omfattning kunnat övervältra den högre kostnaden i form av högre priser. Även om kompensation för den i motionen påvisade effekten av den höjda arbetsgivaravgiften inte aktualiserats vid förhandlingar mellan finansdepartementet och representanter för kommunförbunden borde det vara rimligt att denna effekt beaktas. I reservationen har vi anslutit oss till de synpunkter som framförts i motionen och anser att förnyade överläggningar bör komma till stånd för att finna godtagbara former för en ytterligare kompensation. Jag hänvisar i övrigt till motionen och till vad vi anfört i reservationen. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen vid punkten 16.

Herr talman! I punkten 16 som vi nu behandlar föreslås, som herr Löfgren anförde, att 122 miljoner kronor anvisas som särskilt bidrag till landsting och primärkommuner. Pengarna utgör kompensation för den skatteomläggning som trädde i kraft den 1 januari i år. Detta är vi alldeles eniga om i utskottet, och något annat skulle vara märkligt eftersom det grundar sig på ett riksdagsbeslut i vilket det hette att i den mån höjningen av arbetsgivaravgiften med 2 procent innebar en merkostnad för primärkommuner och landsting i förhållande till den ursprungligen föreslagna höjda mervärdeskatten skulle staten lämna kompensation. I den motion som folkpartioch centerpartirepresentanterna i utskottet reserverar sig till förmån för har begärts att landsting och kommuner skall ha kompensation inte bara för höjda kostnader till följd av den höjda arbetsgivaravgiften — ty detta får de enligt propositionen — utan också för minskade inkomster som kommunerna enligt motionärerna får därför att arbetsgivaravgiften för företagen är en avdragsgill kostnad vid beskattningen. Jag är besviken på utskottsreservanterna. Vi hade i utskottet en diskussion om detta och fann en rad mycket starka skäl mot att bifalla motionen. Jag skall återge dem. Det enda reservanterna anförde var kort och gott det här: Varför skall inte vi från oppositionssidan ta vara på varje tillfälle att aktualisera arbetsgivaravgiften, som vi var motståndare till? Här har vi ytterligare ett tillfälle, sade man. Det är inte mycket att komma med, tycker jag, och inte mycket att skriva till Kungl. Maj:t om, som reservanterna nu vill göra. Det hedrar faktiskt moderaterna att de motstod den frestelsen. Vi som bildar utskottsmajoriteten har funnit många skäl mot att tillstyrka den här motionen. Riksdagsbeslutet i fjol, som i det här avsnittet var enhälligt, innebar att kommunerna skulle få kompensation för sina merkostnader, jämfört med mervärdeskatt, och det får de. Någonting annat kan rimligen inte föreslås i propositionen. Motionärerna och reservanterna vill alltså riva upp ett enhälligt riksdagsbeslut. Vidare skulle jag vilja framhålla att kommunförbunden har träffat en preliminär överenskommelse av den innebörd propositionen ger uttryck för. Vore det inte märkligt om riksdagen då trampade in och vägrade godkänna den överenskommelsen? Det vore principiellt mycket betänkligt. Utskottsmajoriteten vill inte vara med härom. Det verkar inte som om reservanterna tänkt igenom vad det principiellt skulle innebära att försöka konstruera fram kompensationsregler i fråga om hur skilda statliga åtgärder kontinuerligt påverkar kommunernas skatteunderlag. Skall kommunerna inte ha kompensation också för att vi medgett företagen betydande skatteavdrag under lågkonjunkturen? Eller skall staten kanske begära kompensation av kommuner och landsting för att staten höjt kommunernas inkomster genom särskilda sysselsättningspolitiska insatser, som kostar mycket pengar? Är det rent av så — för att nu åberopa en teori som framför allt folkpartisterna ofta lanserar — att staten genom att sänka den direkta inkomstskatten för enskilda skapar en så kraftigt ökad arbetslust och produktionsinsats, och därmed ökade skatteintäkter, att det inte alls blir fråga om något inkomstbortfall för kommunerna? Skattesänkningen skulle ju enligt den här teorin betala sig själv. Om någon till äventyrs inte skulle godta de här principiella motiveringarna för ett avslag på motionen, finns ju de enormt stora tekniska problemen kvar. Det är, som vi ser saken, oerhört svårt att någonsin kunna göra beräkningar om hur beslut av den här komplicerade arten påverkar kommunernas inkomster. Det är ju så mycket som kommer samtidigt: konjunkturförändringar, skatteavdrag, löneglidning, höjd internationell och nationell prisnivå. Ännu omöjligare ter det sig om man skall — vilket väl är motionärer nas syfte — fördela det tänkta kompensationsbeloppet på enskilda kommuner med olika företagsstruktur. Har t.ex. kommuner med ett enda stort exportföretag drabbats? Har en kommun som inrymmer företag som inte redovisar vinst drabbats? Hur har övervältringseffekterna varit? Och en kommun som inte har några inkomster av företag att tala om alls, har inte den kraftigt gynnats genom att den får sina merkostnader täckta och samtidigt ges möjlighet till höjd skatteersättning? Och den höjningen hade det väl varit svårt att få pengar till om inte arbetsgivaravgiften hade höjts; det var ju den borgerliga linjen i fjol.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
Herr talman! Herr Ekström var besviken på oss reservanter i finansutskottet — förmodligen mest på mig, eftersom det var jag som talade om arbetsgivaravgiftens effekt. Men jag är besviken på herr Ekström, som så tendentiöst utmålar vårt sätt att argumentera. Han säger att det är klart att när vi var motståndare till arbetsgivaravgiften måste vi utnyttja varje tillfälle att angripa den. Det har jag aldrig sagt herr Ekström. Jag har sagt att vi var motståndare till arbetsgivaravgiften, och därför var vi givetvis angelägna om att påvisa den effekt den har för kommunerna i detta avseende, även utöver den direkta kostnadsökningen. Den historiska vetskapen om hur man har kunnat klara kompensationer vid tillfällen då man har varit överens inom vissa politiska partier säger oss ändå, att man sannerligen har lyckats lösa krångligare problem än det här aktuella. Jag behöver väl inte nämna de lösningarna vid namn, för det skulle kanske sprida litet löje. Men jag tror att det inte hade varit omöjligt att finna lösningar som hade beaktat effekten av den sak som vi här har påtalat.

Herr talman! Jag måste säga att det är högst märkligt när utskottets ordförande här börjar referera eventuella enskilda samtal som skett inom utskottet. Är det någon ny ordning som skall införas här? Jag har haft den uppfattningen att sådant brukar man egentligen inte framföra i en debatt, för det kan ju varken bevisas eller motbevisas. Men herr Ekström tycks vara beredd att föra in en ny kutym i vårt umgänge i riksdagen. Jag bara noterar det märkliga i detta. Sedan till saken. Herr Ekström tycker att detta är någonting alldeles onödigt. Ja, har man den uppfattningen att kompensation till kommunerna för de minskade inkomsterna är något onödigt och att man inte skall försöka få rättelse och kompensation? Nu åberopas här en överenskommelse som har träffats, och herr Ekström utmålar det så att vi skulle vilja riva upp den. Nej, det finns ingen anledning att riva upp en överenskommelse som är träffad mellan tjänstemän i kommunförbunden och finansdepartementet. Men vad de har glömt är den detaljen att det här blir en minskning av inkomsterna från kommunalskatterna. Kommunerna har visat god vilja. När finansministern ville ha ett avtal med kommunförbunden om att hålla ned skatterna var vi villiga att gå med på detta, och det har varit enighet om den saken, även om vi blev litet överraskade av farten när det gäller överenskommelsen. Innan man ens fick besluta i Kommunförbundet om detta hade man fått propositionen där det stod att överenskommelsen var träffad. Detta som en parentes. Jag tror att det här i och för sig inte är en så förfärligt stor sak, men den har i varje fall sin betydelse. Jag tycker att man skall göra litet ansträngningar för att söka skapa rättvisa också för kommunerna och inte bara ställa krav på dem. För övrigt tror jag att man kan övervinna de tekniska problemen. Jag vill bara påminna herr Ekström om att detta inte är första gången som kommunerna ersätts för ett skattebortfall. I samband med omläggning av skatten för fysiska personer har man ju haft en avtrappningsregel. Kommunerna har fått ersättning första året, sedan har man trappat ned den och till sist har den försvunnit. Den satsning som staten här har gjort för att stödja näringslivet har kommunerna tjänat på, säger herr Ekström. Ja, otvivelaktigt, men då glömmer man alla de ekonomiska insatser som kommunerna har fått göra för att hålla i gång hjulen, och jag tror att de har handlat riktigt. Man skall inte bara se det negativa, man måste också se det positiva. Jag har den uppfattningen att landets kommuner har varit villiga att stödja den politik som regeringen har velat få genomförd för sysselsättningen. Det stöd som företag eventuellt fått har nog kostat kommunerna mer än det har smakat.
Herr talman! Jag anförde tidigare alla de argument som vi från vårt håll tyckte talade mot den här motionen. Jag måste säga, herr talman, att de argument som är redovisade i reservationen ingalunda är upplysande. Det är inget tvivel om att de synpunkter som de blivande reservanterna hade i finansutskottet vid överläggningen i ärendet var just de som jag anförde här, och dem äger jag rätt att också anföra i kammaren.

Det är ju ganska säreget att en aktad ledamot av Svenska kommunförbundets styrelse säger: Det där är en tjänstemannaskrivelse — det är en överenskommelse som vi inte ställer oss bakom. Hur skall regeringen och statsmakterna över huvud taget kunna träffa överenskommelser med Svenska kommunförbundet, om ledamöterna här i kammaren sedan säger, att de tar avstånd från överenskommelser?
Herr talman! Jag underskattar inte den uppgörelse som tjänstemännen träffat. Men som jag sade var den här detaljen med skattebortfallet bortglömd, och det är icke Kommunförbundets styrelse in pleno som har träffat överenskommelsen. Det är klart att vi accepterar den kompensation som vi skulle få enligt den träffade uppgörelsen — det sade jag också — men vi vill ha litet mer för detta som man inte kom ihåg att förhandla om vid det aktuella tillfället.
Herr talman! Jag känner mycket väl båda de personer som skrivit under den här skrivelsen — direktören Harry Lindström och sekreteraren Rune Bergsten. Och att de skulle ha glömt bort någonting tror jag inte ett dugg på, herr Larsson i Umeå, utan det här är någon konstruktion som herr Larsson kommit på efteråt.

Herr talman! Jag tror, herr Ekström, att det är meningslöst att diskutera vad som kommits ihåg och inte kommits ihåg. Här kan man ingenting bevisa. En sak kan man bevisa, och det är att kommunerna får inte en rättvis behandling, om man inte kompenserar detta skattebortfall.

Herr talman! De tre punkter i finansutskottets betänkande nr 11 som vi nu diskuterar avser ju vissa kapitalanslag som hör samman med det statliga byggandet. När det gäller punkten 21 tillstyrker utskottsmajoriteten propositionens förslag om att anvisa 190 miljoner kronor till byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 1973/74.

Skulle detta vara innebörden i reservationen, skulle det nog vara mycket angeläget att få besked på denna punkt och få besked här i kammaren i dag. 110 av de 190 miljonerna återgår på i riksdagen redan fattade beslut. De återstående drygt 80 miljonerna är beroende av beslut som vi fattar i dag. Det är fråga om projekt om sammanlagt 270 miljoner kronor i Uppsala, Norrköping, Linköping och Karlstad, där drygt 80 miljoner kronor behövs under budgetåret 1973/74. Byggnader är alltså i allt väsentligt färdigprojekterade och arbetet skall påbörjas innevarande och nästa budgetår. Av dessa 80 miljoner kronor vill nu moderaterna ta bort 50 miljoner kronor. Att döma av reservationen skall projekten bantas ner och måste sålunda projekteras om. Det innebär inte bara att hela planen för omlokaliseringen rycks sönder, utan det är även ett brott mot riksdagsbeslutet 1971 som ju moderaterna själva var med om. Det innebär dessutom att den sysselsättningspolitiska planeringen i Uppsala-, Norrköpings-, Linköpingsoch Karlstadsregionerna nu kommer att ryckas sönder. Det är inga småsmulor det är fråga om, utan det gäller fyra mycket stora projekt som utomordentligt väl behövs för att klara en hygglig sysselsättning på byggmarknaden nästa höst och vinter. Det pågår ett intensivt arbete för att få fram projekt på den statliga sidan för nästa vinter, men trots detta vill nu moderaterna helt sonika riva sönder den planering som finns och lägga på is eller försena redan nästan färdiga projekt.

Men det är ju bra; såväl byggnadsarbetare som övriga arbetslösa får genom detta veta hur en moderat finansminister skulle agera i sådana här frågor. Punkten 22 gäller inköp av fastigheter, och här klargörs med all önskvärd tydlighet i utskottets skrivning hur feltänkt motionen 380 egentligen är. Inte ens de moderata representanterna i utskottet har ansett sig kunna tillstyrka motionen fullt ut. För det första minskar ju inte behovet av pengar på det här anslaget för köp av mark och fastigheter, om regering och riksdag skulle finna sig föranlåten att sälja en fastighet. För det andra finns det ett fortsatt behov av mark för omlokalisering i enlighet med riksdagens beslut. För det tredje är det — om man undantar lokaler för universitetens och högskolornas behov — bara 17 000 kvadratmeter av statsägda lokaler för förvaltningsändamål som frigörs i samband med den beslutade omlokaliseringen. Resten är förhyrda lokaler, och det har redovisats av byggnads styrelsen i en promemoria som tillställts utskottet. Det skall då för det fjärde jämföras med att av de statliga förvaltningslokalerna i Stockholmsregionen är alltjämt bortåt 200 000 kvadratmeter förhyrda. Det är rimligt att man kan lösa en del dyrbara förhyrningar genom att staten även i fortsättningen kan köpa mark och fastigheter i erforderlig utsträckning. Punkten 23 gäller pengar till vissa projekteringskostnader. I propositionen begärs 70 miljoner kronor. Moderaterna vill medge 50 miljoner kronor. Dessa medel för projektering tas i anspråk för allt statligt byggande av myndighetskaraktär även inom försvaret och när det gäller universitetssektorn. Det är fråga om förskott för projektering. Det kan ifrågasättas om man över huvud taget skall ha en begränsning av detta slag, när vi nu med ett krympande bostadsbyggande behöver ta fram alla statliga projekt som är rimliga att ta fram och projektera. Arbetet med att just ta fram ytterligare lämpliga objekt pågår. Men moderaterna hugger glatt bort 20 miljoner kronor och begränsar därmed möjligheterna att projektera fram statliga byggnadsarbeten. Det är rätt häpnadsväckande och kan väl bara förklaras med att man inte har en aning om vilka problem som råder ute i byggnadsindustrin. Tydligen tror man — det framgår av motionen 379, som täcks upp av reservanterna — att den bättre konjunkturen automatiskt leder till god sysselsättning på byggområdet. Tvärtom har under nedgångsperioden tägits i anspråk många av de projekt som legat färdiga, och vi måste därför fortsätta att bygga upp en ny reserv, som man kan ta till om läget på byggmarknaden ytterligare förvärras. Herr talman, med det anförda ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan under punkterna 21—23.

Herr talman! Det skulle vara värdefullt om herr Brundin eller moderaterna över huvud taget redovisade det underlag som man nu bygger sitt påstående på. Något material som visar att jämförbara privata projekt skulle vara så mycket billigare finns icke angivet, vare sig i någon motion eller i någon reservation, och det har heller inte framkommit vid ärendets utskottsbehandling. Det finns förmodligen inte heller något sådant material, eftersom herr Brundin säger att det är rimligt att anta att det är bra att spara.

När det gäller projekteringen måste jag säga att herr Brundins resonemang är litet underligt. Inte minst moderaterna har klandrat regeringen för den höga arbetslösheten.

Detta har också skett, och AMS har lämnat projekteringsbidrag till kommunala byggnadsinvesteringar för att motverka sysselsättningsnedgången. Hur kan han då göra gällande att det icke skulle föreligga något motiv för ett bifall till utskottets hemställan, om han ser anslagsfrågan uteslutande ur sysselsättningssynpunkt?

Herr talman! Så enkelt går det väl ändå inte att komma ifrån tidigare gjorda påståenden. I den proposition, till vilken utskottsmajoriteten hänvisar, finns kostnaderna för de aktuella projekten redovisade. Vad motionärer och reservanter gjort gällande är att dessa kostnader är högre än för privata byggnader. Det är den redovisningen som saknas, herr Brundin, och det är väl ändå inte vi som skall komma fram med det bevismaterial, som ni lägger till grund för edra påståenden och yrkanden. Det materialet måste ni väl själva framlämna. Sedan förstår jag mycket väl att herr Brundin och moderaterna inte tänker på sysselsättningen för den stora grupp arbetslösa människor det gäller. Jag behöver väl inte ytterligare understryka att detta framgår mycket klart av både motioner och reservationer.

Herr talman! Om jag gör påståendet att herr Brundin står här och ljuger, skall herr Brundin då bevisa att han talar sanning? Menar herr Brundin så? Det är väl ändå rimligt att det är jag som skall bära bevisbördan.

Herr talman! Beträffande momentet 2 vid punkten 24 föreligger en reservation som jag anslutit mig till. Departementschefen har begärt godkännande av ett beställningsbemyndigande avseende datamaskinanläggningar för högst 65 miljoner kronor. Leveranserna skulle ske huvudsakligen under budgetåren 1974 76.

Herr talman! Med den motivering som här anförts ber jag att få yrka bifall till reservationen 6 vid punkten 24.

Herr talman! Förra årets höstriksdag antog en ny tullag, ett beslut som bl.a. innebar införande av ett enklare tulldeklarationsförfarande, där importörerna själva skall deklarera tullgodset efter dess hemtagning. Denna organisationsförändring kommer att medföra en inbesparing av personal för tullverket. Bl. a. skall en ny distriktsindelning införas för verket, och en del tullkammare skall i fortsättningen övergå till tullstationer. Det finns emellertid anledning att räkna med att EG-avtalet skall komma att öka den svenska exporten. Men hänsyn till näringslivets behov av snabba besked rörande krångliga ursprungsregler bör man därför enligt vårt förmenande inte omedelbart nedlägga vissa av dessa tullkammare förrän erfarenhet har vunnits av de nya arbetsuppgifter som kan komma att uppstå på grund av EG-avtalet. Man kan också räkna med att behov kommer att uppstå av tullstationer på platser, där sådana i dag inte finns. Det är ju av utomordentligt stor betydelse att man inte alltför mycket försvårar för näringslivet att klara de problem som kommer att uppstå i samband med att verkningarna av EG-avtalet i större utsträckning gör sig gällande. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid punkten 1.
Herr talman! Det ärende vi nu behandlar innebär en genomgripande förändring inom tullverket. De nya bestämmelser som riksdagen antog förra året vad det gäller tullbehandlingen vid införsel innebär ett förfarande som förenklar tullproceduren både för tullverket och för den del av näringslivet som mottager gods och varor från utlandet. Det förslag som nu framlägges av regeringen innebär att man i stort sett accepterar den omorganisation som en utredning inom tullverket presenterat. Det innebär att man drar in tullkammare på 17 orter i landet och ersätter dem med tullstationer och tullexpeditioner avsedda huvudsakligen för expediering av sjötrafik och trafik över landgränsen samt tullklarering av partigods och liknande gods. Näringslivet kommer inom den närmaste framtiden att ha särskilt behov av tillgång till kvalificerad personal inom tullen. Det är närmast tolkningssvårigheterna för varor till och från EG-området som i ett initialskede ställer speciella krav. Dras tullkammaren in på sådana orter som har ett väl utvecklat näringsliv, där import och export av varor och förnödenheter är av större betydelse, medför detta en synnerligen besvärande situation för näringslivet. Man ställer sig frågan om inte detta beslut, som är avsett att tas nu av riksdagen, borde ha kommit senare, inte minst då man inte fått in erforderligt faktamaterial före beslutet. Det är att märka att finansdepartementet har infordrat remiss angående ny distriktsorganisation i tullverket och att remissvaren skulle vara inne före den 15 mars i år. Det innebär att innan dessa remissvar inkommit en majoritet i skatteutskottet nu är beredd att genomföra organisationsförändringen utan att ha kunnat ta del av vad dessa remissinstanser haft att andraga. Svenska kommunförbundet fattade förra fredagen ett beslut i styrelsen innebärande en rekommendation att man dels skall ta hänsyn till regionalpolitiska strävanden vid lokalisering av offentlig service, dels att samhället för vissa orter bör tillhandahålla service — särskilt regionalt — även om underlaget härför till följd av utvecklingen är svagt. Styrelsen tillägger att den utifrån dessa synpunkter vill ifrågasätta en indragning av den service som en tullkammare ger i orter vilka utpekats som primära och regionala centra eller orter med ett rikt och exportinriktat näringsliv. Det sägs vidare att konsekvenserna av frihandelsavtalet med EG och den nya tullproceduren bör avvaktas innan indragning av tullkammare sker. Den uppfattning som Kommunförbundets styrelse uttalat i denna fråga överensstämmer helt med den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande. I samband med detta ärende har det väckts ett större antal motioner, som inriktats dels på ett direkt avslag på propositionen, dels på att man skall behålla tullkammaren inom vissa bestämda orter. De orter som särskilt angivits är Skellefteå och Kristinehamn. Vidare begärs att Kungl. Maj:t ordnar så att någon form av lokal tullservice inrättas i Gislaved eller Värnamo. Bakom reservationen om ett uppskov innan man beslutar sig om indragning av tullkammare står folkpartiets och moderaternas representanter i skatteutskottet. Man hade väntat sig att åtminstone de ledamöter i utskottet som motionerat om att Skellefteå skulle få behålla sin tullkammare skulle stödja en reservation som inte går längre än till ett uppskov med beslutet. De nöjer sig med en s.k. välvillig skrivning, vilket de facto innebär att de uppgett sina krav. Ur lokaliseringssynpunkt är det av särskild vikt att de orter som utpekats som primära centra får behålla sin tullkammare. Avsaknaden av tullkammare innebär en försämrad service för näringslivet och kommer att påverka intresset för lokalisering till sådana orter som inte kan erbjuda fullgod tullservice. De långa avstånd mellan tullkammare som skulle bli följden om det förslag som framförts av tullverket genomförs kommer att fördyra och försvåra för befintligt näringsliv. Avstånden skulle bli betydande. Örnsköldsvik, som utgör en centralpunkt för näringslivet i norra delen av Västernorrlands län, skulle exempelvis få ett avstånd på 176 km till närmaste tullkammare. I Skellefteå, som är den industriella centralorten i Västerbottens län, får man ett avstånd av 140 km till närmaste tullkammare. Utskottsmajoriteten anser att tullservicen blir fullt tillfredsställande genom att tulltjänstemännen i en helt annan omfattning än tidigare kommer att besöka företagen. Likaså anser man att de längre avstånden till tullkammare skall kunna elimineras genom möjligheterna att utnyttja de moderna kommunikationerna. Det är möjligt att det kommer att bli en större rörlighet bland tjänstemännen inom tullen, men det torde vara ofrånkomligt att de besök som görs blir mera sporadiska och knappast kan anpassas till tidpunkter som passar in i företagens rutin. Avståndet till tullkammare kommer att påverka graden av service, och det är väl troligast att den eventuella besparing som tullverket kan åstadkomma får till följd en övervältring av kostnaderna på företaget. Det är ofrånkomligt att servicegraden i fråga om tulltjänsterna regleras av avstånden till tullkammare. Har man 140 eller 180 km till närmaste tullkammare mot kanske tidigare en eller annan mil, så är det lätt att förstå skillnaderna. Vad vi reservanter nu begär är bara att man skall ge rimligt uppskov och att man bör ha erhållit det material som kan framkomma i samband med remissförfarandet, innan man beslutar sig för omorganisationen. Vi begär att nu befintliga tullkammare inte får dras in utan riksdagens godkännande av Kungl. Maj:ts härom framlagda förslag, som bör bygga på erfarenheterna av den tullproceduren och av EG-avtalets verkningar. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Till utskottets betänkande har jag fogat ett särskilt yttrande, och jag vill här anföra några synpunkter i anslutning till detta och till motionen 255. Såsom tidigare nämnts är merparten av Västerbottens industrier lokaliserade till Skellefteområdet. Enligt folkoch bostadsräkningen 1970 svarade Skellefteå A-region för 52 procent av länets industrisysselsättning. Analyser i samband med Länsprogram 70 och utvecklingen under senare tid tyder på att en betydande industriell utveckling i detta område är att vänta under 1970-talet. Därtill kom mer samhällets ansträngningar att främja denna utveckling. Som ett exempel härpå kan nämnas Algots lokalisering till norra delen av Västerbottens län, där samhället varit pådrivare, och lokaliseringspolitiska åtgärder för övrigt. Det förutsätts i utskottets betänkande att tulltjänstemännen i större utsträckning skall besöka företagen för att ge dessa service. Detta är bra, men jag ifrågasätter om det ger samhället några ekonomiska vinster i de fall då resavstånden är betydande. Tulltjänstemännens insatser bör inte till hälften bestå i att sitta i en bil på resa från den ena orten till den andra. Mellan Umeå och Skellefteå är det nära 14 mil enkel väg. En resa tur och retur tar ca 4 timmar, vilket motsvarar en halv arbetsdag, som kan utnyttjas effektivare för den värdefulla service vi talar om. Därtill kommer kostnader för resor och traktamenten. Tullverket bör, i likhet med andra samhällssektorer, organiseras så att största effekt av resurserna erhålls. Näringslivskommittén i Västerbottens län liksom länsstyrelsen anser att den bästa effekten för länets vidkommande åstadkommer man genom att ha tullkammare både i Umeå och i Skellefteå. Som utskottet anfört är avsikten inte att riksdagen skall ta ställning till detaljutformningen av den nya organisationen, utan förutsätts enligt tullagen att Kungl. Maj:t skall avgöra sådana frågor.

Jag kommer i den kommande voteringen inte att rösta för reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl., då jag anser det olyckligt att på det sättet föregripa den förestående omorganisationen. Men med hänsyn till utskottets skrivning och till vad här anförts förutsätter jag att Kungl. Maj:t inte medgiver indragning av Skellefteå tullkam mare.

Herr talman! Såsom framgick av herr Larssons i Umeå anförande har vi centerpartister i skatteutskottet inte reserverat oss i detta ärende. Vi har nöjt oss med att foga ett särskilt yttrande till betänkandet. Jag skall säga några ord om det särskilda yttrandet och ge en förklaring till vårt ställningstagande. Riksdagen antog i höstas i fullständig enighet en ny tullag. 6 § i den tullagen ber jag att få citera helt och hållet. Den lyder: ”Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, generaltullstyrelsen, bestämmer var förtullning får ske.

Jag anser alltså att motionärerna som yrkar avslag intar en helt förändrad attityd nu jämfört med den attityd de hade för bara några månader sedan. När distriktsorganisationen nu redovisas kan jag ha viss förståelse för att det väckts en del lokala motioner. Men på den här punkten har utskottet, efter att ha hört tullstyrelsen, klart sagt ifrån att det inte kommer att bli någon utglesad tullservice. Man har t.ex. beträffande den motion som herr Magnusson i Nennesholm m.fl. har väckt beträffande Gislaved och Värnamo sagt att tullstyrelsen mycket väl kan tänka sig att ordna tullservice. Det blir alltså inte fråga om någon indragning utan i stället en utvidgning. Utskottet har också förutsatt att liknande arrangemang kan göras beträffande Skellefteå och Kristinehamn. Herr Larsson i Umeå var inne på remissförfarandet. Låt mig då konstatera att det i 6 § tullagen sägs att Kungl. Maj:t efter sedvanligt remissförfarande skall få klara av de här organisationsfrågorna. Jag betraktar det alltså som helt klart att det remissförfarande som nu sker — och som herr Larsson i Umeå uppger har skett bl.a. i Kommunförbundet — är helt i enlighet med det beslut som riksdagen fattade i höstas. Det har i och för sig ingen anknytning till det ärende som vi i dag behandlar. Remissförfarandet är till för att ge Kungl. Maj:t underlag vid bedömandet av tullväsendets organisation. När en ny tullag träder i kraft och en ny distriktsorganisation samtidigt skall genomföras är det naturligtvis fråga om omfattande förändringar. Det är också därför som vi har avgivit ett särskilt yttrande, i vilket vi förutsätter att Kungl. Maj:t i nästkommande statsverksproposition lämnar en fullständig redovisning av den här omorganisationens verkningar såväl för tullstyrelsen som för distriktsorganisationen. Jag har inget yrkande utöver bifall till utskottet.
Herr talman! Herr Sundkvist har tydligen missuppfattat reservationen vid punkten 1. I den yrkas ingalunda avslag på organisationen utan där sägs i stället att vi ”godkänner de i propositionen förordade riktlinjerna för tullverkets organisation”. Det enda reservanterna vill är att innan man föranstaltar om nedläggande av vissa tullkammare skall man ha erfarenheter av EG-avtalet.
Herr talman! Liksom herr Magnusson i Borås vill också jag säga till herr Sundkvist att man inte får missuppfatta reservationen och tro att det är fråga om ett avslagsyrkande. Herr Sundkvist åberopade vad som hade hänt i Kommunförbundet. Där gick herr Sundkvists kolleger på ett avslagsyrkande — de gick alltså mycket längre än vi har gjort i reservationen. Däremot var socialdemokrater, moderater och folkpartister eniga om att man skulle ha ett uppskov. Det finns tydligen skilda uppfattningar inom herr Sundkvists eget parti om vad som är rätt och riktigt i den här frågan.

Herr talman! Det kommer säkert att framgå av protokollet vad jag sade i mitt anförande. Jag talade om att fyra motioner gick på avslagslinjen, men jag sade inte att reservationen gjorde det. Jag vet exakt vad reservationen innehåller. När det sedan gäller frågan om den ställning vi har tagit i riksdagen och den ställning som våra partikamrater har tagit i Kommunförbundet ser jag i och för sig inte något större motsatsförhållande. Vi har sagt att vi står kvar vid höstens riksdagsbeslut till alla delar. Vi var med om att fatta det beslutet, och det innehöll bl.a. att Kommunförbundets styrelse skulle få yttra sig över den här organisationen remissvägen. Det finns, precis som jag har redovisat, intaget i 6 § tullagen.
Herr talman! Jag måste säga att herr Sundkvists beskrivning är märklig. Han åberopar att centerpartiet tar samma ståndpunkt som i höstas. Jag klandrar er inte för den ståndpunkt ni tar, men ni har gått på avslagslinjen i det ena fallet och på propositionen i det andra. Skillnaden är väsentlig, det är bara att konstatera.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi har fullföljt linjen från i höstas, då vi uttryckligt sade att Kungl. Maj:t enligt 6 § skall ha beslutanderätten efter sedvanligt remissförfarande. Därmed har vi inte idkat något tuvhoppande i riksdagen. Att representanter för mitt parti sedan använder remissförfarandet för att påverka Kungl. Maj:ts kommande beslut tycker jag är rätt logiskt.

Herr talman! Propositionens förslag står helt i överensstämmelse med den utredning som har verkställts av en särskild arbetsgrupp inom Nr 51 tullverket. Det är en ganska grundlig utredning, och i den har också ingått Torsdagen den representanter för fackliga organisationer; det kan vara värt att notera. 22 mars 1973 Förslaget är också helt i konsekvens med det beslut som riksdagen utan diskussion på ett enhälligt tillstyrkande av skatteutskottet fattade i höstas. Det nya systemet skall träda i kraft den 1 januari 1974. Jag behöver inte redogöra för vad förslaget innehåller, för det har de som redan har yttrat sig tillräckligt klarlagt. När vi diskuterade det i höstas underströk emellertid utskottet, att det är angeläget att övergången till det nya förfarandet kan ske utan besvärande komplikationer, och framhöll samtidigt vikten av att tullmyndigheterna på allt sätt medverkar till en smidig introduktion av systemet. Men det är nödvändigt att tullverkets distriktsorganisation får en utformning som tillvaratar de rationaliseringsmöjligheter som den nya tullproceduren kan väntas medföra. Och det är också en förutsättning för att näringslivets önskemål om en ändamålsenlig tullservice skall kunna tillgodoses — det är väl uppenbart. Jag vill understryka att även de nya uppgifter som tillkommer genom EG-avtalet har beaktats när man har utarbetat de här riktlinjerna för organisationen. Nu är organisationen splittrad på 50 myndigheter närmast under tullstyrelsen. Man kan väl inte säga att det motsvarar dagens krav. Vad det nu gäller är alltså att fastställa tidpunkten när vissa grundläggande principer skall börja tillämpas i fråga om uppbyggnaden av organisationen — och den är avsedd att kompletteras och förbättras i takt med erfarenheterna. Det kommer inte att vidtas några drastiska personalinskränkningar. Jag tror jag kan säga, som vi också understryker i utskottet, att man förbiser att tullstyrelsen i sina anslagsäskanden för nästa budgetår inte föreslår några indragningar av tjänster för taxeringsutbildad personal. Tvärtom räknar man med att behovet av sådan personal t.o.m. kommer att öka temporärt. Och jag vill understryka att organisationen skall utvidgas successivt. Det är klart att den nya tullproceduren på sikt skall tillämpas med iakttagande av näringslivets behov och resurser. Tullstyrelsen har uttalat att den nya distriktsorganisationen möjliggör att beslutanderätten i ett stort antal utredningsärenden kan delegeras från tullstyrelsen till ledningsorganen för tullregionerna. Det är i samband därmed som man har frågat huruvida organisationen kommer att påverka tullstyrelsens organisation och personalbehov. Departementschefen uttalar att den frågan bör tas upp av tullstyrelsen när det finns underlag för att bedöma denna sak. Man kan troligen räkna med att vissa begränsade personalbesparingar genom den nämnda delegeringen kommer att uppvägas av det ökade personalbehovet som EG-frågorna kommer att påkalla även vid centralmyndigheten. Vi i utskottsmajoriteten anser — och det sägs även i det särskilda yttrandet av centern — att det är både logiskt och lämpligt att man först beslutar om den stora organisatoriska reformen i fråga om den tunga delen av tullskyddet, alltså distriktsorganisationen, och sedan ser över den centrala myndigheten. Vi har ju beslutat att tullagen skall träda i kraft den 1 januari nästa år, och det är ju lämpligt att även den här nya organisationen träder i kraft samtidigt. Det är inte lämpligt att åstadkomma ett uppskov, som herr Larsson i Umeå sade att man borde göra. Beträffande remissen kan jag helt instämma i vad herr Sundkvist sade, nämligen att remisserna ju inte berör riksdagens behandling. Vi har, som herr Sundkvist sade, redan beslutat i fråga om tullagen. Remisserna berör ju Kungl. Maj:t, som skall besluta i dessa detaljfrågor rörande organisationen. Det är ju alldeles odiskutabelt att det är på det sättet. Det är inte avsikten att riksdagen skall ta ställning till detaljutformningen. Enligt den tullag som riksdagen beslutat förutsätts att Kungl. Maj:t skall avgöra sådana frågor. Det vore opraktiskt och även olyckligt, enligt utskottets mening, om riksdagen i alltför hög grad skulle binda organisationerna. Men reservationen innebär ju faktiskt detta. Det bör observeras att utvecklingen på tullområdet utan tvivel kommer att ställa stora krav på flexibilitet inom distriktsorganisationen. Denna möjlighet till flexibilitet skulle naturligtvis hämmas eller motverkas genom en detaljerad organisationsplan som endast riksdagen kunde ändra. Hur skulle det då egentligen gå med ändamålsenligheten och rationaliseringen? Herr talman! Jag vill understryka att den nya tullproceduren kommer att medföra att tulltjänstemän i en helt annan utsträckning än nu kommer att besöka företagen för att kontrollera tulldeklarationernas riktighet. Varje importör skall ju göra en självdeklaration enligt den nya ordningen. Därmed blir det ju möjligheter för företagen att rådfråga tjänstemännen direkt på platsen i alla förekommande tullspörsmål. Men det blir också möjligheter att få information om EG-avtalets krav på det som herr Magnusson i Borås var inne på, nämligen ursprungsdokumentationen, och därvid kan även ursprungskontrollen ske. För exportföretagen måste det ju vara av stor betydelse att få diskutera dessa problem med besökande tjänstemän. Det blir enligt vår mening inte en sämre service för företagen med den här nya organisationen, och det är ju inte heller avsikten — snarare blir det tvärtom, såväl i stort som på det lokala planet. Vad beträffar motionsyrkandena om förbättrad kundservice i Gislaved eller Värnamo, så har utskottet från tullstyrelsen erfarit att det för närvarande saknas underlag för en tullanstalt i området. Tullstyrelsen säger att vare sig en tullkammare läggs i Gislaved eller i Värnamo ger förtullningsverksamheten inom området inte arbete åt mer än en halv tulltaxerare. Och detsamma gäller faktiskt också Kristinehamn enligt vad som redovisas. Över huvud taget gäller att de tullanstalter som nu dras in inte ger arbete åt en person eller åt högst en person. Men tullstyrelsen står inte främmande för att låta en tulltaxeringsutbildad tjänsteman — jag tror det var fru Normark som underströk detta — från tullkammaren i Jönköping tjänstgöra på lämplig plats inom Gislaved-Värnamoområdet under en begränsad tid för att ge service åt företagen i EG-frågor. Vi menar att liknande arrangemang kan tänkas även beträffande andra orter, däribland Kristinehamn, om det föreligger behov. Beträffande ifrågasatt indragning av tullkamrarna på dessa orter förutsätter utskottet, som fru Normark tidigare underströk, att Kungl. Maj:t i vederbörlig ordning även må beakta de synpunkter som framförts i motionerna. Herr talman! Jag skall inte säga mer om detta utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den motion som jag tillsammans med herr Karl Gustav Andersson i Storfors har väckt i detta ärende går inte in på principerna för den nya organisationen vid tullverket utan har som yrkande att tullkammaren i Kristinehamn bibehålles i nuvarande omfattning. Även från den utgångspunkten tycker jag emellertid att det är angeläget att peka på att man i flera av remissyttrandena över förslaget om ny distriktsorganisation har framfört starka erinringar mot delar av arbetsgruppens förslag. Kristinehamn är en av de orter där tullkammaren skall ersättas med tullstation. Detta kommer enligt förslaget att innebära en minskning av antalet tjänster med sju. Som skäl för omändringen har utredningen anfört att förtullningsunderlaget för Kristinehamns tullkammare genom det nya hemtagningssystemet kommer att minska avsevärt och att det skulle bli för litet för att motivera en tullkammare. Kommunstyrelsen i Kristinehamn har i sitt yttrande till länsstyrelsen anfört att såvitt kommunstyrelsen kan bedöma har utredningen inte tillmätt de verkliga förhållandena tillräcklig betydelse. Utredningen har t.ex. inte beaktat betydelsen av Kristinehamns hamn varken i nuläget eller vid den tidpunkt då Trollhätte kanal har fördjupats och sjöfarten kommer att pågå året runt. Kristinehamns hamn är redan nu den största styckegodshamnen i Vänern och en viktig importoch exporthamn, framför allt för östra Värmland och delar av Örebro och Kopparbergs län. Hamnutredningen har också föreslagit att Kristinehamns hamn skall fungera som regionhamn för Vänern och Vättern. Som regionhamn torde Kristinehamn på grund av sitt läge komma att betjäna godstrafiken till och från Vätterns omland. Då hamnen i Kristinehamn redan nu har en dominerande ställning som styckegodshamn finns det skäl att anta att den kommer att ha detta även sedan den har fått status som regionhamn. Den årliga godsomsättningen inklusive petroleumprodukter överstiger 500 000 ton, fördelade på ca 1200 fartygskölar, och omsättningen förväntas öka. Genom utbyggnaden av Trollhätte kanal och utbyggnad av hamnen i Kristinehamn samt genom att man får tillgång till isbrytare under hela vintersäsongen kommer godsmängden sannolikt att öka med ca 300 000 ton per år. Därigenom kommer givetvis behovet av en allsidig serviceverksamhet på orten att öka, och i den verksamheten ingår tullbetjäningen som en betydande del, speciellt vad gäller klassificeringsfrågor som erfordrar tulltjänstemän med kvalificerad utbildning. Enligt vad kommunstyrelsen i Kristinehamn inhämtat från tullverkets förvaltningsstatistik ökade antalet förtullade varuposter över hamnen från 6 962 år 1967 till 10 859 år 1971, vilket motsvarar en ökning med inte mindre än 56 procent. För att göra en jämförelse kan det framhållas Även vid en jämförelse mellan poängsiffror för verksamheten ligger Kristinehamn väl till. Om man räknar de sammanlagda poängen enbart för tulltaxering och restitution ligger Kristinehamn på åttonde plats bland de 25 tullkammare vid vilka förvaltarna är placerade i lönegrad Ao 26. Den uppfattning som kommit till uttryck i utredningens förslag att en omändring av tullkammaren till tullstation inte skulle innebära försämrad service delas på intet sätt av Kristinehamns kommun eller av dem som betjänas av tullverket. En stor del av det styckegods som ankommer till hamnen i Kristinehamn avses nu komma att förtullas i Kristinehamn med anlitande av tullkammaren i Karlstad. Många i Kristinehamn verksamma mindre importörer — ca 100 stycken år 1971 — blir nödsakade att tulldeklarera i Karlstad och dit inbetala förekommande avgifter innan de får avhämta godset i Kristinehamn. Av medlemmarna i Industriföreningen har en haft över 900 importärenden under det senaste året, en annan 800 och ytterligare en 600 osv. Företagen ser också mycket allvarligt på den försämrade service som man menar att förslaget kommer att medföra och har krävt att tullkammaren bör få behålla sin nuvarande status. Kommunstyrelsen menar också att den föreslagna omändringen medför risk att hamnens styckegodskunder, som under 1971 till tullkammaren ingav 10 100 tullsedlar för behandling, kommer att vinna administrativa fördelar med import över andra tullkammarförsedda hamnar och att därigenom hamnens i Kristinehamn konkurrensmöjligheter försämras. Denna risk har också påtalats av rederiföretaget Ahlmark. Utskottet säger i betänkandet: ”I vissa motioner uttalas farhågor för att näringslivet på de orter där tullkammaren kommer att dras in får försämrade förhållanden på grund av de ökade avstånden till tullmyndigheten. Dessa olägenheter torde enligt utskottets mening i hög grad kunna elimineras” — det var också herr Brandt inne på — ”genom möjligheterna att utnyttja de moderna kommunikationerna.” Jag vill till detta bara hänvisa till vad som för Kristinehamns vidkommande uttalats såväl av kommunstyrelsen som av företagare. Det bör väl emellertid ändock konstateras att utskottet i sin skrivning tagit hänsyn till bl.a. vad som yrkats i vår motion. Man förutsätter att vissa arrangemang kan vidtagas för att öka servicen utöver utredningens förslag. Beträffande indragningen av tullkammaren i Kristinehamn uttalar utskottet att det — utan att föregripa regeringens prövning — ändå anser sig kunna förutsätta att regeringen i vederbörlig mån beaktar de synpunkter som framförts i motionen. Det är min uppfattning att Kristinehamn borde ligga väl till vid en eventuell förnyad prövning, och med anledning härav yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I samband med frågan om tullverkets organisation har jag och fröken Hörlén väckt motionen 1049, vari vi påvisar behovet av en förbättrad tullservice i Västbobygderna. En del av vad jag tänkt säga kan jag underlåta att anföra, då fröken Hörlén har påtalat en del argument som ligger bakom denna motionsframstöt. Vi är naturligtvis helt på det klara med att det i ett läge, där man drar in tullkammare och gör dem till tullstationer och i vissa fall drar in dem helt, är svårt att inom andra områden i landet utöka tullservicen.

Med de siffror såsom underlag som tullverket där redovisar och de siffror man får vid en tullservice i Gislaved kommer man väl att kunna konkurrera. Jag instämmer med fröken Hörlén i att den enda undersökningssiffra som ligger bakom tullverkets ställningstagande härrör från en undersökning som pågick endast åtta dagar. Man har kunnat påvisa att det siffermaterial som därvid framkom tillämpat på ett helt år inte stämmer med verkligheten. Dessutom vet man att bara Gislaveds blivande kommunblock — en sammanläggning sker den 1 januari 1974 — under 1972 hade mellan 11 000 och 12 000 exportförsändningar. Därtill kan väl läggas att det är mycket lätt att från Gnosjö kommun nå Gislaved. Även om företagarna i Gnosjö inte riktigt kommer upp i samma siffror som företagarna i Gislaved gör, kommer de i alla fall en bit på väg. På Västgötasidan finns det expansiva orter och företag, t.ex. Grimsås, som ligger mycket nära Gislaved. I varje fall en del av Värnamo kommun har lika långt till Gislaved som till Värnamo centrum. Lägger man ihop hela detta område blir det rätt mycket att göra för en person. Jag tror att man kan vara rätt förhoppningsfull, om de försök genomförs som tullverket ändå säger sig vara villigt att medverka till, dvs. att på begränsad tid vissa dagar i veckan förlägga en service till Gislaved. Man skulle då kunna få fram ett arbetsunderlag, som gjorde att tullverket blev nödsakat att hålla den servicen öppen under en stor del av veckan, om inte hela.

Lägger man till den uppgiften, får man säkert i detta område ganska mycket arbete för en anställd vid tullverket.

Med den förhoppningen, herr talman, ber jag att få instämma i utskottets hemställan.
Herr talman! I motionen 584 har herr Eriksson i Arvika och jag hemställt att tullkammaren i Kristinehamn skall bibehållas. Vi har i motionen anfört en rad skäl som talar för ett sådant bibehållande, och herr Magnusson i Kristinehamn har från talarstolen anfört ytterligare en rad skäl för detta — jag skall emellertid inte upprepa något av dem.

Detta bör i varje fall innebära att hoppet om bibehållande av tullkammare i Kristinehamn finns kvar; någon garanti är det däremot långt ifrån. Utkskottet föreslår också riksdagen att avslå motionerna. Jag finner därför reservationen långt mer tillfredsställande. För det första sägs där klart ifrån att de nuvarande tullkamrarna inte får dras in utan riksdagens godkännande. För det andra sägs lika klart ifrån att man innan sådana förslag läggs fram bör avvakta erfarenheterna av den nya tullproceduren och verkningarna av avtalet med den gemensamma marknaden. Detta är en garanti för att tulldeklarationsservicen inte försämras för näringslivet. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Herr talman! Vid denna punkt i jordbruksutskottets betänkande nr 1 har vi haft att behandla ett par motioner, nämligen 325 och 1399, i vilka krävs utökning av antalet lantbruksrepresentanter i utlandet, speciellt i öststaterna. I motionen 325 anför motionärerna att lantbruksrepresentanternas placering för närvarande är ensidig och endast täcker den kapitalistiska delen av världen. I den del av världen där den överväldigande majoriteten av världsbefokningen bor och som utgöres av de socialistiska länderna och den s.k. tredje världen har vi inga lantbruksrepresentanter, förklarar motionärerna. De hemställer därför om en utökning av lantbruksrepresentationen i utlandet. Till detta vill jag säga att den omständigheten att några lantbruksrepresentanter för närvarande inte finns i den socialistiska delen av världen icke är uttryck för att vi ej skulle intressera oss för kunskapsutbyte med denna del av världen inom jordbruk, skogsbruk, fiske och miljövård. På svenska ambassader där lantbruksrepresentanter ej finns handlägges dessa frågor av den ordinarie personalen från UD. Därutöver har när det gäller öststaterna speciella arrangemang vidtagits. I de bilaterala samarbetsavtalen som Sverige slutit med öststaterna har tillskapats kanaler för ekonomiskt, tekniskt och vetenskapligt utbyte som även täcker jordbruk, skogsbruk, fiske och miljövård. Särskilda arbetsgrupper har tillskapats, bl.a. en grupp tillsammans med Sovjetunionen rörande miljövårdsfrågor. Skogsoch lantbruksakademien har sedan länge ett livligt samarbete med myndigheter i öststaterna, särskilt Sovjet och Polen, beträffande Sovjet sedan 1965 reglerat i ett avtal med det sovjetiska lantbruksministeriet. År 1971 tillkom ett särskilt avtal om samarbete rörande skogsvård och skogsbruk mellan akademien och statskommittén för skogsbruk. Över nionde huvudtiteln ges också medel för utbytet med Sovjet. Akademin får ett särskilt administrativt bidrag för att sköta öststatsutbytet. När det gäller utvecklingsländerna, den s.k. tredje världen, är det mera fråga om ett ekonomiskt, tekniskt och vetenskapligt bistånd än om ett utbyte. SIDA är synnerligen aktivt när det gäller svenskt bistånd på ifrågavarande områden, och biståndsattachéer finns på ett stort antal svenska ambassader i tredje världens huvudstäder. I motionen 1399 hemställes om förstärkt utrikesrepresentation på jordbruksoch livsmedelsområdena, vilket ju är ungefär samma krav som i motionen 325. De problem som väntas uppstå för den svenska jordbruksexporten till följd av avtalet med EEC, numera EG, har redan aktualiserats av Sverige vid den s.k. blandade kommitténs enligt EEC-avtalet möte den 2 februari 1973. Vissa bilaterala överläggningar inom ramen för rest-EFTA har redan inletts. Under 1960-talet genomfördes vissa förändringar avseende våra lantbruksrepresentanter. I fråga om uppgifterna försköts tyngdpunkten från den tidigare icke oväsentliga rent exportfrämjande verksamheten till förmedlingen av uppgifter och data liksom analyser av utvecklingen. I samband härmed reducerades också antalet lantbruksrepresentanter till nuvarande tre. Slutligen skedde en omplacering främst med tanke på de nya krav som integrationsarbetet i Europa ansågs medföra. Det är därför inte säkert att det är riktigt att nu omedelbart placera en man i Moskva. När det gäller informationer om marknadsförhållanden och teknisk utveckling m.m. på jordbruksoch livsmedelsområdet i Japan och angränsande länder tillgodoses för närvarande behovet inom ramen för utrikesrepresentationens allmänna rapportering. Reservanterna anför emellertid liksom föregående år att utvecklingen bör noga följas. Det kan visa sig ändamålsenligt och klokt att placera en särskild representant i Nairobi, dit bl.a. miljövårdssekretariatet inom FN kommer att förläggas. Den frågan kan bättre bedömas när arbetet inom miljövårdssekretariatet pågått en tid. Det kan därför inte vara klokt att nu binda regeringen vid en representant på en bestämd plats, som utskottet föreslagit skall vara Moskva. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till reservationen vid punkten 2.

Herr talman! Hittills har den svenska handeln med jordbruksoch trädgårdsprodukter huvudsakligen varit riktad västerut, under det att handeln med östeuropeiska stater har varit ganska sparsam. Det finns emellertid anledning att nu söka kontakter österut i större utsträckning än tidigare. En av anledningarna är att jordbruket sannolikt kommer att förlora genom det avtal som vi slutit med den s.k. EG-marknaden.

När herr Mossberger vill göra gällande att den s.k. blandade kommittén, som inrättades i samband med EG-avtalet, skulle bevaka de här intressena, så är det nog litet felaktigt. Kommittén har endast till uppgift att administrera det avtal som har träffats. Däremot har den inte till uppgift att försöka utvidga denna marknad så att nya möjligheter till avsättning skapas. Herr Mossbergers argument håller alltså inte i det här sammanhanget. Vi har inte sett några egentliga initiativ från statsmakternas sida i syfte att underlätta för jordbruket att finna marknader på andra håll i stället för dem som vi har förlorat. Vi skall naturligtvis inte ge upp hoppet att kunna öka handeln även västerut, men det kräver säkerligen framöver mycket större påpasslighet än vad som krävts tidigare. Vårt jordbruks representanter i Bonn och Bryssel får med stor säkerhet ett ökat ansvar och större arbetsuppgifter än tidigare. Därför är det knappast hållbart när reservanterna gör gällande att vi skulle kunna minska denna representation och göra vissa omplaceringar. Det strider, tycker jag, mot allt sunt förnuft. Om en arbetsuppgift blir svårare än tidigare, skall man inte minska kapaciteten för den. Som väl är, har det lyckats jordbruket självt att skaffa nya affärsförbindelser österut, och man vill hoppas att vi får behålla dem. I fjol klagades det mycket över att vi hade fått ett stort spannmålsöverskott, men tack vare att vi kunde träffa ett avtal med Sovjetunionen kunde vi i hög grad avlasta överskottet dit. Om vi skall kunna uppehålla handeln — och det hoppas jag vi kan i fortsättningen — så behövs dock fasta replipunkter där borta. Jag kan också nämna att vi förra året lyckades avsätta betydande mängder jordbruksprodukter till Japan. Dessa nya marknader österut bör, menar jag, betraktas som lika naturliga som dem vi har och har haft västerut. Mätt i befolkningstal är faktiskt den marknad som kan öppnas österut större än den vi tidigare haft åt väster. Nu är det emellertid inte bara för bevakningen av jordbruksekonomiska intressen som en lantbruksrepresentant för öststaterna är önskvärd. Vi har ett betydande intresse av att skapa kontakt även på miljövårdens, naturvårdens och näraliggande områden, inte minst med Sovjetunionen. När jordbruksutskottet år 1971 besökte Sovjetunionen, fann vi där ett betydande intresse för naturvårdsoch miljövårdsfrågorna. Vi fann också en vilja att söka samarbete med vårt land på de punkterna. Därför bör de kontakter som redan har tagits förstärkas. Vad alltså reservanternas representant nyss sade om de tidigare förbindelserna på det området stärker ju snarare just vad utskottsmajoriteten anför — att vi behöver mer fasta förbindelser och inte bara, som reservanterna säger, kanaler österut. Det behövs, som jag sade, i stället fasta replipunkter österut. Det sker också i öststaterna, liksom naturligtvis i världen i övrigt, tekniska framsteg på olika områden. Vi hade vid det tillfället möjligheter att bevittna framstegen på exempelvis vattenförsörjningens område. Det är nog inget tvivel om att man på det området har en mer avancerad teknik där borta än vi kan uppvisa hos oss. Därför kommer en lantbruksrepresentant t.ex. i Moskva att få ett betydande arbetsområde och vara till stor nytta för vårt land. Det är mot bakgrund av dessa fakta vi skall se jordbruksutskottets begäran om en ny representant, lämpligen placerad i Moskva, utöver dem vi tidigare har på västsidan. Herr Mossberger sade nyss att man också kunde räkna med att Sverige så småningom skulle utse en representant i Nairobi, därför att miljövårdssekretariatet kommer att förläggas dit. Ja, det må vi gärna göra, men det är väl ändå litet haltande att rubricera denne som ett slags lantbruksrepresentant. Han får i stället betraktas som en specialdestinerad miljövårdsrepresentant. Det kan inte vara riktigt att jordbruket skall belastas — om jag får använda det uttrycket — med representanter för andra uppgifter och att dessa skall påverka en behövlig förstärkning av de lantbruksrepresentanter vi har nu och deras vedertagna arbetsområde. Förslaget om en miljövårdsrepresentant i Nairobi har inte framförts i utskottet, och utskottet har alltså inte kunnat ta någon ställning till den tjänsten.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

Herr talman! För att spara tid kan jag i stort sett instämma i de synpunkter som utskottets värderade ordförande här redovisat när det gäller den förstärkning av utrikesrepresentationen på jordbruks-, livsmedelsoch miljövårdsområdena som utskottet föreslagit. Frågan har, som sagt, behandlats tidigare både i utskottet och i riksdagen, och utskottet skrev förra året mycket positivt i anledning av en framställning motsvarande den som nu föreligger. Vi kan emellertid bara konstatera att ingenting hänt sedan dess i anslutning till denna positiva skrivning. Behovet av nya kontakter har också ökat sedan dess. Vi har bl.a. fått beslutet om EG och Europamarknadens utvidgning, som gjort att svårigheten för avsättning av jordbruksprodukter inom denna marknad för Sverige är större än tidigare. Vi måste alltså söka nya kontakter för att få en marknad för avyttring av vårt överskott på jordbruksprodukter. I förra årets utskottsbetänkande angående lantbruksrepresentanter i öststaterna skrev utskottet bl.a., att en sådan utökning skulle vara väl motiverad. Denna motivering är i dag ännu starkare. Vi behöver en ny marknad.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

Herr talman! Med hänsyn till vad hittills anförts skall jag inte uppta tiden länge. Det är tredje året som vi har väckt en motion med detta innehåll. Även de båda föregående åren har utskottet skrivit mycket välvilligt, men vi har inte sett något resultat därav. Därför gör utskottet i år en mera bestämd skrivning om en lantbruksrepresentant i första hand i Moskva.

Vi kan aldrig så exakt avväga vår produktion att vi inte på någon del av den kommer att få väsentliga överskott. Dessa överskott skall avsättas, och då måste möjligheter skapas att finna nya marknader. Vi har fått vissa kontakter i öststaterna; de har varit värdefulla. Vi har fått vissa kontakter i Japan; det har kostat jordbruket rätt stora pengar men det har lett till vissa resultat. Det är emellertid inte bara fråga om en avsättning, det är också fråga om möjligheter att få bättre kontakter för att få insyn i den produktion som finns i dessa länder. I framför allt öststaterna förekommer en storproduktion av omfattande mått. Vi har från olika håll varit angelägna om en storproduktion även i vårt land för att få fram billigare produkter. Vi vet att sådan storproduktion kan åstadkomma miljöproblem av ansenliga mått, och det måste därför vara väsentligt att vi får möjlighet att ta del av de resultat som kommer fram vid storproduktion i andra länder. Kanske vi på det sättet kan slippa ifrån många av de miljöproblem som storproduktionen åstadkommer. Herr Mossberger säger att visst har vi intresse av vad som händer i öststaterna, och vi har ju arbetsgrupper där som försöker ta del av vad som sker. Med den fasta anknytning som en lantbruksrepresentant ger har vi emellertid mycket större möjligheter att få fram vettiga resultat av de här arbetsgruppernas arbete. Herr talman! Jag skall inte upprepa vad som tidigare har sagts utan ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan vid punkten 2.

Herr talman! I vpk-motionen nr 325 för i år tas frågan om Sveriges lantbruksrepresentanter i utlandet upp till granskning. Vi konstaterar att de tre representanter som finns fortfarande är placerade i Bonn, Bryssel och Washington och att denna placering ger en snedfördelad och otillfredsställande täckning av de områden i världen som Sverige rimligen borde vara intresserat av. Av vad som hittills framkommit beträffande Sveriges lantbruksrepresentanter i utlandet tyder inget på att deras verksamhet skulle vara av mindre betydelse. Tvärtom förefaller dessa representanters verksamhet vara betydelsefull såväl för Sverige som för de länder de har att bevaka. I motionen yrkas att antalet lantbruksrepresentanter i utlandet utökas och att representanterna ges en sådan fördelning i världen att även väsentliga områden av de socialistiska länderna och länderna i tredje världen täckes. Både motionen 325 och motionen 1399, som har likartade yrkanden, har fått en mycket välvillig behandling av jordbruksutskottet.

Liksom år 1972 föreslår utskottet att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört beträffande Sveriges lantbruksrepresentanter i utlandet. Men härutöver begärs att förslagsanslaget i budgeten för budgetåret 1973/74 uppräknas med 250 000 kronor till 1023 000 kronor för att möjliggöra en utökning redan under nästa budgetår. Herr talman! Jag är nöjd med den behandling som motionen 325 fått i jordbruksutskottet och yrkar därför bifall till utskottets hemställan under punkten 2 i betänkande nr 1.